Herr talman! Två reservationer är från socialdemokratiskt håll fogade till detta betänkande. Vi vill öka anslaget till pensionärsorganisationerna från 440 000 kr., som den nuvarande regeringen tilldelat dem, till 1 200 000 kr. Regeringen hade tänkt sig ca 700 000 kr. och den borgerliga utskottsmajoriteten ungefär 1 milj.kr. Det senare är oklart eftersom anslaget också rymmer några andra saker och det är regeringen som i sista hand sköter fördelningen enligt det här förslaget. Från socialdemokratiskt håll föreslår vi därför att pensionärsorganisationerna får en särskild anslagspost så att det inte behöver råda något 7 tvivel om hur mycket pengar de för sin del skall ha av det här anslaget. Vi förde också fram överläggningsrätten i en av våra reservationer. Vi vill ha den fastlagd genom ett riksdagsbeslut här i dag. Det skall inte, enligt vår mening, behöva råda någon som helst tvekan om huruvida pensionärerna skall få överlägga med regeringen eller inte. De skall i tveksamma fall ha stöd av ett riksdagsbeslut och kunna åberopa en sådan rätt. Vi tycker detta är mycket väsentligt och har egentligen svårt att förstå varför de borgerliga i utskottet inte kunnat gå med på ett sådant förslag. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 vid socialutskottets betänkande 25.

Herr talman! Alla är numera ganska medvetna om att ju högre upp i åldern man kan fortsätta att föra ett aktivt och socialt rikt liv, desto större chanser har man att klara sig från sjukvård och omhändertagande. Det är också bevisat genom undersökningar som gjorts att social isolering och inaktivitet ökar efterfrågan på medicinsk service. För alltför många är det tyvärr så att den dag man går i pension avbryts den dagliga rytmen och alla de sociala relationer och den gemenskap som ett arbete innebär försvinner. Många känner sig då onyttiga och tappar helt enkelt fotfästet i samhället. Tyvärr är det inte bara ålderspensionärer som drabbas av denna passivitet. Förtidspensioneringen går allt längre ner i åldrarna, inte beroende på att dessa människor inte är arbetsföra utan på att arbetsmarknaden inte är anpassad till deras arbetskapacitet. F.n. finns var tredje person i åldern mellan 60 och 64 år utanför arbetslivet. För många som haft ett hårt och slitsamt arbete, som krävt hela deras insats och som de känner att de inte skulle orka fortsätta med, är pensioneringen efterlängtad. Men oftast är det de som utöver arbetet inte orkat skaffa sig några fritidsintressen, som efter pensioneringen blir mest isolerade och som ganska snart hamnar på våra institutioner och blir hjälpberoende. Och situationen blir naturligtvis inte bättre av att de allt oftare blir påminda om att de är en parasiterande grupp i vårt samhälle. När man pensioneras ändras också synen på vad som är fritidsaktiviteter. I en undersökning svarar majoriteten av de intervjuade att de inte betraktar hemsysslor, läsning, att lyssna på radio och se på TV som några fritidsaktiviteter. Efter pensioneringen har dessa aktiviteter blivit vardag, eftersom de inte längre ställs i relation till arbete. Det största problemet för de äldre är ensamheten och sysslolösheten. De flesta äldre ålderspensionärer lever och bor ensamma och har ytterst få kontakter med andra människor. Den samhällsstruktur som vi byggt upp förstärker denna isolering. De många kvinnor som arbetar som hemvårdsbiträden har mycket att berätta om de gamla. I de flesta fall är det just ensamheten och isoleringen som är de äldres största problem. Mänskliga behov av närhet, ömhet och sällskap har alla kvar, oavsett om man kroppsligt åldras. Det räcker inte att läsa, lyssna på radio eller se på TV, om man inte har någon att prata med om vad man hört och sett. Visst ordnas det många aktivitet2r genom samhällets försorg, men det fordras en viss aktivitet bara för att ta reda på vad som finns. Och här har vien Nr 110 av de största bristerna. Det gäller den uppsökande verksamheten. Torsdagen den Pensionärernas egna organisationer gör en betydelsefull insats, men i vårt 22 mars 1979 kommersiella samhälle krävs ekonomiska resurser för alla insatser. Och där har samhället inte varit särskilt lyhört. De pengar man hittills fått är mera en symbolisk summa än ett bidrag till någon verksamhet. Vi ifrågasätter inte, när det gäller andra organisationer, att pengar behövs för att driva en verksamhet. Samma måste gälla även pensionärsorganisationer. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion till årets riksdag framfört PRO:s krav på jämställande med övrig organisationsverksamhet och på en uppräkning av medelsanslaget. Det gäller ett anslag på 7 milj.kr. som stöd till PRO samt 200 000 kr. för övriga pensionärsorganisationer. Utskottet säger sig dela motionärernas uppfattning, att en verksamhet som pensionärsorganisationerna bedriver är av stor betydelse för de äldre. Speciellt understryks att den uppsökande verksamheten är av stort värde. Men sedan kommer värderingen i konkret förslag. Utskottet föreslår en ökning av beloppet till extra utgifter med 300 000 kr. till totalt 1 180 000 kr. Det anser utskottet skall ge utrymme för en i förhållande till bidrag som utgår under innevarande budgetår avsevärd ökning av bidraget till pensionärsorganisationer. Vi tycker att det är att hantera sanningen vårdslöst, för man kan inte bortse från utgångsläget. Även om pensionärsorganisationen PRO skulle få hela beloppet på 300 000 kr., skulle det betyda ett bidrag på mindre än 2 kr. per medlem och år. Det är inte svårt att räkna ut vilken uppsökande verksamhet det kan räcka till. Herr talman! Vpk står fast vid det krav vi ställt i motionen, som jag yrkar bifall till. Vi gör detta i medvetande om att detta är väl placerade pengar, som kommer att ge hög avkastning genom fler aktiva och därmed friskare pensionärer. Inom åldringsvården har vi i dag de största bristerna, brister som kanske kunde elimineras med en aktivare pensionärsverksamhet. Med detta yrkar jag bifall till motionen 723.

Herr talman!

Den färgglada lilla katten har gjort något så oerhört som att tassa på principerna och skämta med denna allvarstyngda institution, Sveriges riksdag, och uppta dess dyrbara tid. Herr talmannen från sin upphöjda nivå och den blågula katten, en riksdagens gräsrot, har, i många Herrans år, suttit och lyssnat på den, skall vi använda ordet visdom, som kommit ut ur denna talapparat, ibland förmedlad utanför kammaren och sedan magasinerad i kilometer av debattprotokoll. Tiden är kort — kammaren måste utöka sina debattdagar till sommaren för 179 att allt skall hinna sägas innan valarbetet på allvar sätter i gång. Och då kommer det en blågul katt och brister i respekt för kammaren och förlänger de många debattdagarna med några minuter. Ja, han till och med sätter sig ner och kackar i protokollet. Han föreslår tillsättande av en delegation mot det svenska missnöjet, som skall belöna dem som är minst missnöjda. Det är en ploj — det menar inte den blågula katten. Men den blågula katten trodde att de duktiga och allvarstyngda kvinnorna och männen i det viktiga socialutskottet skulle ta sig tid att fundera ut vad katten menade — för det står faktiskt i texten och det kan läsas ut mellan raderna. ”Utskottet anser sig inte kunna biträda motionsförslaget. Motionen avstyrks.” — Det var allt. Den blågula katten har funnit att det här landet är ett av de bästa länder att leva i: en härlig natur, omväxlande klimat och fädernas gärning har gjort landet rikt och människorna ganska välmående. Men trots detta så är människorna här inte gladare och inte märkvärdigt lyckligare än i andra länder. Nu finns det ingen apparat som kan mäta glädje eller missnöje hos ett helt folk. Men den blågula katten har vistats månader, ja år, i andra länder, läst tidningar och följt debatten i snart 20 år i denna riksdag och gjort jämförelser. Den har därvid funnit att inte dansar vi precis på gatorna här i landet och inte skiner solen över tidningarnas spaltmetrar, och inte är det precis friska och sprittande vårmelodier som tonar genom denna kammare. Den blågula katten tänkte i sin kattlika enfald att kunde man få detta beundransvärda folks förtroendemän i riksdagen att inför svenska folket visa upp att man uppskattar varandras arbete, gläder sig åt varandras framgångar, har förståelse för varandras argument och gärningar — då skulle detta smitta av sig på hela det svenska folket. Herr Nicolin och herr Nilsson i LO skulle till på köpet våga uttrycka förståelse för varandras förslag. Kanske. Man skulle kanske kunna berätta om arbetets glädje och tillfredsställelse i stället för att som nu ibland betrakta arbete som en sjukdom. Man kan tänka att de anställda och företagaren stimuleras att arbeta för företagets bästa, något som förbättrar företagets resultat, ökar landets inkomster och ger möjlighet att sänka skatten för alla. Om arbetet betraktades som ett nöje och en förmån, då skulle mina småländska vänner och småföretagare, som nu efterfrågar arbetskraft, få arbetslös ungdom att anmäla sig till jobben i stället för att tacka nej som nu ibland sker. Den blågula katten anser att debatterna här i riksdagen ofta är så negativa och kritiska och framförs med så starka övertoner att tilltron till vad riksdagen säger icke tas på allvar av lyssnarna eller pressen.

I förhoppning om att den utan motivering avslagna motionen ändå skulle ge ensstråle av hopp till dem som hoppas och ett leende till dem som tycker om att le vill katten sluta så här: Finns det större glädje ge uttryck genom ord det som omvärld känner av problem på jord. Du, de mångas ombud med valt förtroende, hur klär Du deras tankar som är beroende? Är det strid de önskar eller högstämt tal eller blott en vädjan om ett samarbetsavtal? Är det knuten näve är det tand för tand? Din sagesmans förtroende är nog en öppen hand. Så ville jag beskriva vår uppgift här i sal: Är Du ljusblå, riksdagsman, för ljusblå i Ditt tal?

Herr talman! För att börja med de motioner rörande pensionärsorganisationerna som har behandlats av utskottet skulle jag vilja säga att alla är överens om att pensionärsorganisationerna utför ett värdefullt arbete. Jag ställer mig bakom många av de värderingar som t.ex. Karin Nordlander här gav uttryck för. Särskilt betydelsefullt måste det vara om organisationerna utvidgar sin kontaktverksamhet till att i den mänskliga gemenskapen inlemma än fler av de äldre människor som på grund av olika omständigheter riskerar isolering och att ställas utanför. Vi är också överens om att den värdefulla verksamhet som här bedrivs bör stimuleras av samhället genom ekonomiska bidrag. Bidrag till de organisationer som vi nu diskuterar utgår under anslaget A 4 Extra utgifter i socialdepartementets budget. Detta anslag omfattade i fjol 530 000 kr., varav till pensionärsorganisationerna i bidrag utgick 440 000 kr. Regeringen föreslår i årets budget en ökning till 880 000 kr., dvs. en höjning av anslaget med 350 000 kr. Med anledning av förslag i olika motioner om ytterligare höjningar av anslaget har socialutskottet föreslagit en höjning med 300 000 kr. utöver regeringens förslag till, som nämndes av Evert Svensson, sammanlagt 1 180 000 kr. Den föreslagna höjningen av anslaget innebär att bidraget till pensionärsorganisationerna kan mer än fördubblas från föregående år. Det måste rimligen täcka högt ställda krav. När det gäller det socialdemokratiska förslaget om att ett nytt obetecknat anslag skulle uppföras i socialdepartementets budget beträffande enbart bidraget till pensionärsorganisationerna finner utskottet att det inte finns anledning frångå tidigare beteckningar. Skulle vi göra så i det här fallet, skulle det innebära att man fick pröva om beteckningen också på de andra organisationsanslag som utgår från socialdepartementets budget. Vianser det inte rimligt att man i det här sammanhanget gör det. Vad sedan beträffar överläggningar mellan statsmakterna och pensionärsorganisationerna må här bara konstateras att det som här krävs i motion och reservation från socialdemokraternas sida redan pågår. Ingen har antytt att dessa överläggningar skulle upphöra, och det finns alltså enligt utskottets mening ingen anledning för riksdagen att göra ett uttalande. När nu Evert Svensson säger att det är märkligt att riksdagen inte vill göra detta uttalande, skulle jag vilja säga att det skulle vara högst märkligt om en regering skulle vägra organisationerna den överläggningsrätt som redan finns. Det anser jag inte att en regering kan göra. Följaktligen behövs det inget uttalande från riksdagen. Carl-Wilhelm Lothigius motion — om det nu är hans eller den blågula kattens, jag vet inte — har avfärdats mycket kortfattat av utskottet. Det är alldeles riktigt. Vi tror inte i utskottet att riksdagen genom att besluta att tillsätta en delegation får till stånd någon sinnesändring hos det svenska folket. Personligen skulle jag vilja säga att det är nog i så fall bättre att arbeta med personliga initiativ, och herr Lothigius har ju själv tagit ett sådant i det här fallet genom att sprida glädje i kammaren. Den glädjen kan möjligen sprida sig till svenska folket så att vi får ett gladare samhälle.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
Herr talman! Jag har bara en liten replik till Erik Larsson om överläggningsrätten. Det skulle vara märkligt om regeringen vägrar organisationerna den rätten, säger herr Larsson. Men det är alldeles givet att finns det ett riksdagsbeslut så kan pensionärsorganisationerna i varje ögonblick hävda överläggningsrätten genom att hänvisa till det beslutet. På det sättet får organisationerna mera tyngd bakom sina ord när de begär överläggningar. Som det nu är befinner sig organisationerna, om jag får använda det uttrycket, mera i händerna på regeringens välvilja. När vi nu föreslår att riksdagen skall göra ett uttalande, så är det någonting nytt. Vi hyser ingen misstro just nu mot regeringen, men vi tycker ändå att det är väsentligt att pensionärsorganisationerna kan stödja sig på ett av riksdagen antaget uttalande om överläggningsrätten.
Herr talman! Jag vill hålla med Evert Svensson om att pensionärsorganisationerna måste erkännas precis på samma sätt som andra organisationer. Erik Larsson säger att bidragen mer än fördubblas och att-de tillgodoser högt ställda krav. Jag tycker att det är litet mycket sagt med tanke på att PRO enligt uppgift har haft 70 öre per medlem och år. Även om det beloppet fördubblas så rör det sig om obetydliga summor. PRO påtalar bl.a. att forskare har påvisat hur viktigt det är med aktivitetsfrämjande åtgärder på äldre dagar. Motion har sin givna betydelse, och det har också kulturella aktiviteter i form av studier och föreningsverksamhet. PRO vill ställa upp så långt de nu förmår för att ge äldre människor en meningsfylld och stimulerande tillvaro, men de frågar sig hur de skall kunna göra det med de ekonomiska resurser som de får. PRO ställer sitt bidrag i relation till övriga organisationers, idrottsrörelsen och andra. Man säger att man inte vänder sig mot de organisationer som får mångmiljonbelopp, men man vill jämföras med dem och få samma resurser.

Herr talman! Evert Svensson säger att det vore värdefullt om riksdagen slog fast en — jag höll på att säga — umgängesrätt mellan pensionärsorganisationerna och de statliga myndigheterna. Jag är inte så säker på att vi skulle uppnå något bättre resultat med att riksdagen säger detta. Tvärtom tror jag att ett naturligt umgänge mellan statliga myndigheter och organisationer sker bäst utan några precisa regler i de fall där kontakten är god, och det förutsätter jag att den är. Om man kan påpeka att kontakten inte är som den borde vara och att man avvisas från de statliga myndigheterna, då kan det enligt mitt sätt att se vara skäl för riksdagen att undersöka vad anledningen kan vara. I dagens läge tycker jag, Evert Svensson, att det är att slå in öppna dörrar om riksdagen här skulle göra ett uttalande. Karin Nordlander menar att vi skall göra en jämförelse med andra organisationer. Ja, enligt den begäran från PRO som vpk ställt sig bakom säger man att man vill ha höjt anslag, men man förutsätter att andra organisationer får behålla sitt anslag. Vid en jämförelse mellan bidragen till organisationer menar jag att man måste gå in i organisationernas verksamhet och se var bidragen ger den största effekten. Det är naturligt att detta sker i samråd mellan organisationerna och regeringen, och att förslag sedan föreläggs. Det är svårt att i riksdagen bedöma vad som är rättvist vid en jämförelse mellan olika organisationer utan att man har ett mera precist underlag.
Herr talman! Jag tror att Erik Larsson skojar med oss här i kammaren, och han talar mot bättre vetande. Det är ju alldeles självklart för var och en att om riksdagen fattat ett beslut om överläggningsrätt är det en styrka för organisationerna — ett erkännande, som Karin Nordlander sade — och det är naturligtvis högst värdefullt. Det kan uppstå en situation då pensionärsorganisationerna vill tala med regeringen, men regeringen säger: Vi behöver inte talas vid, allting är klart. I en sådan situation betyder ett sådant här beslut att organisationerna kan hävda sin rätt. Det kan vara betydelsefullt. Vi vet inte nu om en sådan situation uppträder, men den kan komma.
Herr talman! Erik Larssons sista inlägg tyder ju inte på att han har så stort förtroende för eller erkännande av den nytta som PRO gör, eftersom han graderar på det sätt han gör. Vi kan inte godkänna en sådan gradering. Vi tycker att pensionärsorganisationerna skall jämställas med övrig organisationsverksamhet. Om det nu är gamla som finns i organisationen kan detta inte vara avgörande, utan det är den verksamhet som de bedriver.
Herr talman! Jag vill till Evert Svensson bara säga: Vilken regering tror han i vårt demokratiskt styrda samhälle skulle tacka nej till en begäran från pensionärsorganisationerna om ett samtal beträffande speciella problem för dessa organisationer? Jag tror inte vi inom överskådlig tid kan få en sådan regering i vårt land. Därför menar jag att ett uttalande från riksdagens sida är helt överflödigt i detta fall. Nej, Karin Nordlander, det är inte jag som graderar. Det är Karin Nordlander och vpk som graderar, när man ställer sig bakom en mycket kraftig höjning för pensionärsorganisationerna, men förordar oförändrat belopp för andra organisationer. Det är den fördelningen som jag menar att vi måste se på litet närmare, innan vi kan gå in på så vittomfattande förslag som det vpk här framlagt.
Herr talman! Det är ju inte vi som begärt detta från början, utan det är PRO. Vi haralltså bara fullföljt en begäran från PRO, och jag förmodar att man från PRO:s sida inte gör en sådan begäran enbart för nöjes skull.
Herr talman! Men det gäller utgångspunkten 70 öre per medlem och år —-det är den biten vi vill komma åt. Vi vill att pensionärsorganisationerna i ekonomiskt hänseende skall jämställas med andra organisationer.
Herr talman! Kort bara till Evert Svensson, när han säger att man har fullföljt ett förslag från PRO. Jag tycker att Evert Svensson som gammal parlamentariker kunde ha sagt till PRO att det här, det klarar sig ändå. Till Karin Nordlander: När det gäller bidrag måste man gå in och se på vad bidragen används till. Hur mycket det är per medlem osv. har i det fallet inte så stor betydelse. Det är verksamheten som har betydelse — den verksamhet som måste stödjas. Riksdagen har ju här gjort en insats och mer än fördubblat anslaget på två år. Kom då gärna tillbaka till nästa år med ytterligare ett underbyggt förslag, så får vi se hur det går!

Herr talman! Jag vill börja med att kort och gott yrka bifall till centerns reservationer nr 1 och 2 till justitieutskottets betänkande 1978/79:26. Vi har klara motiveringar för våra reservationer. De är förankrade i ett riksdagsbeslut från hösten 1978 angående riktlinjer för regionalpolitiken och den offentliga verksamheten. Som en konsekvens av detta beslut har länsstyrelserna inom ramen för det delvis kontinuerliga länsplaneringsarbetet bl.a. tagit upp frågan om länsrätternas utlokalisering. Förslag om annan ort än residensstaden för länsrätternas lokalisering föreligger från länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Hallands, Älvsborgs och Kopparbergs län. Dessa länsstyrelser måste som regionala organ utan tvivel tillmätas stor betydelse när de gjort dessa uttalanden om utlokaliseringen. Den faktor som tillkommit som en broms i detta avseende är att ärendebalansen just nu är mycket ogynnsam. Rubbningar i arbetsrutinerna kan här utgöra svårigheter. Isig självt är det inte adekvat att hänga upp frågan om sätet för länsrätten på ärendebalansen. Ärendebalansen är i sig själv en fråga om personaltillgång mer än om lokalisering. Det bör vara ett observandum för den regering som slutgiltigt skall behandla frågan om länsrätternas placering. På länsplanet har man alltfort anledning att granska lokaliseringsproblemen. För att få en bättre balans på vår arbetsmarknad torde åtskilligt utlokaliseringsarbete ännu vara nödvändigt. I vad gäller den första reservationen beträffande länsrätténs placering i Stockholms län kan konstateras att det är förenat med stora problem att i detta folkrika område ha endast en länsrätt. I reservationen anföres att ”länsrätten kommer inte att kunna hålla erforderlig kontakt med allmänheten och kommer inte att ha tillräcklig överblick över sitt ansvarsområde”. Negativa konsekvenser kan befaras såväl för den rättssökande allmänheten som för domstolens tjänstemän. I reservationen föreslår vi att tre länsrätter inrättas på lämpliga platser inom länet och att även sysselsättningsfrågan kommer med i bedömningen av lokaliseringsort. I reservation nr 2 vill vi understryka att vi delar departementschefens synpunkter att en brådstörtad utlokalisering inte får rubba arbetstakten då det gäller ärendebalansen i nuet. Det får dock inte betyda att frågan om utlokalisering skjutes på obestämd framtid. Riksdagens beslut måste respekteras, ävenså uttalandena från de länsstyrelser som inkommit med förslag om önskvärd omplacering av länsrätter. Jag kan redan på detta stadium nämna att länsstyrelsen i Älvsborgs län förordat Sjuhäradsbygden, som är hårt drabbad arbetsmarknadsmässigt. I den bygden erbjuder Ulricehamns kommun lokaliteter, och en snar flyttning, som ej nämnvärt behöver rubba ärendebalansen, kan ske. Den som vill studera statistik kan övertyga sig om att just Ulricehamn är den ort som är allra minst gynnad utav offentlig verksamhet och i detta fall borde kunna bli ihågkommen. Det viktigaste efter ett majoritetsbeslut i denna fråga är att utredningen om länsrätterna inte blir försenad och att beslutet inte på något sätt kan bli en förevändning för regeringen att inte vidtaga åsyftade åtgärder. Ett frigörande från länsstyrelserna i vad gäller länsrätterna är ej målet. För att uppfylla det tidigare riksdagsbeslutet bör utlokaliseringen ske så snart som möjligt. Som ett led fram till detta mål yrkar jag bifall till reservationerna och i övrigt till de förslag som föreligger från utskottet.

Herr talman! Det föreliggande förslaget att sammanföra de tre förvaltningsdomstolarna — länsrätten, länsskatterätten och fastighetstaxeringsrätten — till en fristående domstol för regional förvaltningsrättskipning, länsdomstolen, är ett bra förslag. Detta ger bättre möjligheter till samordning av sakärenden som ligger nära varandra. Däremot anser jag att det inte är en självklarhet att länsrätten lokaliseras till länens residensorter. Det finns andra orter inom länen som kan vara väl så lämpade för länsrätternas lokalisering. Man kan förstå att det kan vara en fördel om länsrätten på lokaliseringsorten har tillgång till juridisk expertis förutom den som länsrätten själv har till förfogande. Därför torde det vara riktigt att samordna på plats där tingsrätten är lokaliserad. Detta går också att ordna samtidigt som hänsyn tas till regionalpolitiska synpunkter. Ett typexempel härpå är fyrpartimotionen 1186 med mig själv som första namn och motionen 1171 av Rune Carlstein och Gördis Hörnlund. I båda dessa motioner yrkas att riksdagen uttalar att länsdomstolarna i Älvsborgs län lokaliseras till Borås. Motiveringen härför är regionalpolitisk. Borås och Sjuhäradsbygden har under en följd av år drabbats av stora sysselsättningsminskningar. I tekokrisens spår har arbetslösheten ökat, och en märkbar folkminskning har blivit följden. I Borås och Sjuhäradsbygden är upp till 80 96 sysselsatta inom tekoindustrin. Detta visar ovedersägligen vikten av att dessa områden får ett tillskott av arbetstillfällen inom andra sektorer än tekoindustrin. När man då har denna möjlighet att tillföra en region sysselsättningsobjekt och samtidigt, som i detta fall beträffande länsrättens i Älvsborgs län lokalisering, åstadkomma en samordning med andra domstolar, i det här fallet två länsrätter, och därmed få så att säga en synkronisering av juridisk expertis, har jag svårt att förstå annat än att detta är en riktig åtgärd. Det är sålunda från praktisk synpunkt inte av någon avgörande betydelse om domstolen placeras i Borås eller i residensorten. De regionalekonomiska fördelarna med placering i Borås är uppenbara. Herr talman!

Herr talman! För ett år sedan beslöt riksdagen om en ny länsrättsorganisation, utformad på det sätt som Arne Persson alldeles nyss beskrivit. Därför skall jag inte gå in på den saken. Den grundläggande tanken bakom beslutet var teorin att förvaltande och dömande verksamhet i rättssäkerhetens intresse bör hållas isär och att allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten härigenom stärks. Beslutet i fjol var långt ifrån enhälligt. Detta berodde nog mindre på att man hade olika uppfattningar om rättssäkerhetssynpunkterna och kanske mer på det rent praktiska förhållandet att man hade olika uppfattning om hur mycket hänsyn man skulle ta till pågående utredningar om länsförvaltningens framtida utformning i samband med att man fattade ett principbeslut. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att notera att sedan principbeslutet väl fattats, enighet kunnat skapas om de resurser som måste ställas till förfogande för att den nya organisationen skall kunna fullgöra sina funktioner. Justitieutskottet tillstyrker utan reservationer vad regeringen i det hänseendet föreslagit. Som Gunde Raneskog nyss har redovisat har centerpartiet — trots en enligt min mening öppen och frikostig skrivning i utskottsbetänkandet — ansett sig behöva markera en annan syn på de nya domstolarnas lokalisering än den majoriteten har. Den ursprungliga utgångspunkten för lokaliseringen var att länsrätterna skulle placeras i residensstäderna men att regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl i särskilda fall — jag vill understryka det — kunde motivera förläggning till annan ort. Justitieutskottets majoritet har inte frångått denna ståndpunkt, men vi har avstyrkt att länsrätt vid reformens ikraftträdande placeras på annan ort än residensstad. Anledningen härtill är att den nya organisationen inledningsvis kommer att kämpa med en mycket stor målbalans, som det gäller att i rättssäkerhetens intresse få avarbetad så snart som möjligt. Vi har den erfarenheten från all utlokalisering att om det uppkommer en diskussion om ett ämbetsverks utlokalisering blir det oro och besvär och en mindre god arbetsmiljö. Det har vi inte råd att tillåta oss i det här sammanhanget. Därför har vi stannat för att länsrätten inte f. n. i något fall skall förläggas till annan ort än residensstad. Centerpartiets litet oprecisa förslag i reservationen om utlokalisering, sedermera när det gäller Älvsborgs län av den ene centerpartisten preciserat till Ulricehamn och av den andre till Borås, gör på mig intryck av något av en demonstration utan sakligt innehåll. Det visar kanske bättre än mycket annat att skall man göra en sådan här utlokalisering behövs en grundlig utredning, som ännu inte har kommit till stånd. län, förefaller mig ännu besynnerligare. Man talar i sin motivering om att denna stora länsrätt inte kommer att fungera med samma smidighet som andra mindre länsrätter, och man gör gällande att kontakten med allmänheten kommer att bli otillfredsställande. För att ta det sista argumentet först skulle jag ha kunnat förstå det om man hade talat om något av Norrlandslänen med deras stora avstånd. Men här i Stockholms län, med ett så utvecklat kommunikationsnät att den alldeles övervägande delen av länsborna kan nå en till Stockholm lokaiiserad länsrätt med allmänna kommunikationer och med begagnande av sitt 70-kort, saknar argumentet all rimlig relevans. När det gäller arbetets effektivitet, smidigheten i arbetet som centern säger i reservationen, vill jag erinra om att vi i utskottet är eniga — dvs. centern är också med på det om de tekniska hjälpmedel som skall ställas till förfogande för att denna länsrätt liksom länsrätterna i Göteborg och Malmö skall fungera effektivt och smidigt. Det är därför inte mycket logik i reservationen 1. Man får väl hålla litet reda på vad man är med på i utskottets skrivning när man sedan kommer fram till reservationen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda hemställer jag att riksdagen bifaller utskottets hemställan och avslår reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Jag vill bara göra samtliga ledamöter här i kammaren uppmärksamma på att jag nämnde Ulricehamn som exempel på att en dörr redan står öppen för den händelse man skulle vilja vidta en sådan åtgärd som jag förordar. Det råder alltså inte någon större konflikt mellan mig och Arne Persson eller hans partikamrater i detta avseende, eftersom det i båda fallen gäller Sjuhäradsbygden. Men man har i Ulricehamn öppnat en dörr i detta sammanhang, och det är i dagens läge rätt väsentligt att konstatera. Den motivering som jag vidare i all korthet velat anföra är baserad på att det som jag mest fruktar är att dagens beslut, som är grundat på den utskottsmajoritet som nu föreligger för vissa principer, skall anses vara slutgiltigt och bli styrande för den regering som skall fatta det definitiva beslutet. Vad jag ber om är helt enkelt att dörrarna får stå helt öppna för olika möjligheter och att den regering som en gång fäller avgörandet har möjlighet att handla i enlighet med fjolårets riksdagsbeslut.

Herr talman! Jag vill bara göra utskottets ordförande uppmärksam på att det inte föreligger någon konflikt mellan Gunde Raneskog och mig. Han har som ett exempel nämnt Ulricehamn som lokaliseringsort, och jag nämnde Borås. Det är två kommuner i Sjuhäradsbygden som är lika illa drabbade av tekokrisen, och det är därför lika viktigt att båda blir uppmärksammade i lokaliseringssammanhang. Men att jag nämnde Borås i mitt första inlägg beror på att det finns två tingsrätter som kan ha visst samarbete, nämligen Borås tingsrätt och Sjuhäradsbygdens tingsrätt. Den juridiska expertisen kan, som jag nämnde, hjälpas åt i vissa avseenden och synkronisera sitt arbete. Detta är grundorsaken till att jag nämnde Borås i detta sammanhang. Jag har därutöver understrukit hur viktigt det är att beakta Sjuhäradsbygdens behov av arbetstillfällen bl.a. på grund av tekokrisen, och det gäller för såväl Borås som Ulricehamn. Herr talman! Jag vidhåller mitt förslag.
Herr talman! För att visa hur verkligt tunt centerns reservationsyrkande är skall jag be att få citera följande rader ur utskottsmajoritetens skrivning: ”Frågan om lokalisering av länsrätt bör emellertid i enlighet med vad riksdagen förutsatt och vad som förordas i propositionen utredas vidare. Det slutliga ställningstagandet från regeringens sida bör tas så snart utredningsarbetet avslutats.”

Herr talman! Med åberopande av motiveringen till reservationen 3 vid det betänkande som vi nu behandlar ber jag att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Också jag skall fatta mig, som jag hoppas, föredömligt kort. Bertil Lidgard har här redogjort för huvuddelen av utskottets skrivning, och jag ställer mig bakom den redogörelsen. Jag skall endast beröra den mindre del där moderaterna haft en avvikande uppfattning. Måltillströmningen vid bostadsdomstolen har kontinuerligt ökat under domstolens hittillsvarande verksamhet. Den nuvarande målbalansen är klart otillfredsställande, och av det skälet har medel beräknats för ytterligare två tjänster som sekreterare. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 3.
Herr talman! Med anledning av detta vill jag bara säga att den statistik som utskottet fått tillfälle att studera beträffande bostadsdomstolarnas arbete under de senaste åren snarare visar på en stagnation än på en ökning av målbalansen.

Herr talman! I alla politiska frågor är det viktigt att ta hänsyn till den praktiska verkligheten. Det gäller naturligtvis också de ärenden som vi har att behandla här. När man skall vidta administrativa åtgärder som berör länen är det viktigt att man tittar på de praktiska förhållandena i de olika länen och att man inser att län skiljer sig från varandra. Stockholms län skiljer sig från flertalet andra län genom att vara ganska stort. I Stockholms län finns en och en halv miljon invånare. Det innebär att vi här har fyra fem gånger fler invånare än man har i de flesta andra län. I och för sig kan det diskuteras om det över huvud taget är bra med så stora län som Stockholms län, men det är nu en gång ett faktum. Även om man ser till antalet kommuner är Stockholms län betydligt mer omfattande än andra län — det finns mer än 20 kommuner i Stockholms län. Det hade varit naturligt, när man bygger upp en länsrättsorganisation, att ta hänsyn till det faktum att Stockholms län är så mycket större både till invånarantal och till kommunantal än andra län. Om man anser att ett län i storleksordningen 300000 invånare och kanske mellan fem och tio kommuner är en lagom enhet för en länsrätt, är det logiskt att av det dra slutsatsen att ett län så stort som Stockholms län är en för stor enhet för en enda länsrätt. Det har nu inte vare sig regeringen eller utskottet gjort. I stället hänvisar man till ett principbeslut i frågan — en länsrätt i varje län. Man kan säga att utskottets ställningstagande i detta fall är ett klassiskt exempel på hur man låter principen vara viktigare än den praktiska verkligheten. Det är kartan som har fått gälla i stället för verkligheten, och det tycker jag är beklagligt. Det anförs inte särskilt många motiveringar i utskottet för att man inte vill biträda den decentraliserade länsrättsorganisation som föreslås i reservationen 1, och det gör att det är litet svårt att bemöta utskottet. Jag vill bara konstatera att i den organisation som man har tänkt sig för Stockholms län skall en mycket stor del av ärendena ändå delas upp på tre enheter. Man föreslår nämligen tre enheter för skatteärenden. Det borde ha varit lika angeläget att också ha tre enheter för förvaltningsärenden. Det borde vara något av en rättstrygghetsprincip för kommuninvånarna att det också fanns tre enheter för förvaltningsärenden — i vilka bl.a. ingår att pröva överklaganden av kommunala beslut — som har en god överblick över och insyn i de kommuner som de skall bevaka. Om man hade valt att ha tre enheter också för förvaltningsärendena, hade man fått den organisatoriska struktur som vi har föreslagit i motionen. I så fall hade bara ytterligare en operation krävts, nämligen att placera dem parvis på tre olika ställen i länet, förslagsvis en i norra länsdelen, en i mitten av länet och en i den södra länsdelen. Då hade vi fått en struktur på länsrätterna som påminner om förhållandena i andra län, vi hade fått länsrätter med lika stora ansvarsområden som andra län och vi hade därmed också fått länsrätter som skulle kunna fungera lika bra och hade lika god kännedom om sina förvaltningsområden som andra län. Detta har utskottet gått emot. Jag tycker att det är beklagligt.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

Herr talman! I samband med näringsutskottets behandling av budgetpropositionen inom handelsdepartementets område har två motioner från moderata samlingspartiet tagits upp. I den ena motionen aktualiseras en översyn av marknadsdomstolen. I den andra begärs nya riktlinjer för konsumentverkets verksamhet. I motionen beträffande översyn av marknadsdomstolen yrkar motionärerna att det även skall införas en möjlighet att överklaga marknadsdomstolens beslut. Motionärerna, Ingrid Sundberg och Rolf Clarkson, har goda skäl för sina yrkanden. Marknadsföringslagen har utvidgats och en ny konsumentkreditlag träder i kraft den 1 juli i år. Successivt har marknadsdomstolen fått en ökad arbetsbelastning, med bl.a. förlängda handläggningstider som följd. Dessutom, menar motionärerna, har inte domstolens utslag skapat någon ökad klarhet, utan många utslag har tvärtom ökat den tidigare rådande osäkerheten. Skall näringslivet kunna leva upp till lagstiftningens krav är det viktigt med kunskaper om vad som egentligen gäller. När marknadsdomstolen inrättades hade företrädare för de tre borgerliga partierna gett uttryck för att man snarast borde möjliggöra en omprövning av domstolens beslut. I reservation nr 1 framhåller vi att erfarenheten av den hittillsvarande verksamheten bekräftar denna uppfattning. Att högsta domstolen i två fall har medgett resning och i båda fallen undanröjt marknadsdomstolens beslut är ett memento för riksdagen. De rättssäkerhetsskäl som redan från början talade för att en möjlighet till överprövning borde införas har således fått ökad styrka. Det skall dock tilläggas att resningen berodde på formella fel i marknadsdomstolens handläggning. I den andra moderatmotionen — där jag själv är en av motionärerna — hemställs att riksdagen begär att en kommitté skall tillsättas med uppgift att utarbeta nya riktlinjer för konsumentverkets verksamhet. I en tid då köpkraften minskat och kraven på kunskap, noggrannhet och ekonomisering i hushållens inköp och konsumtion ökat, har konsumentverket till största delen frångått politiken att tillgodose behovet av information om varuutbudet, priser, kvalitet m.m. för att i stället satsa på att styra företagen genom detaljerade riktlinjer. Det finns anledning att fråga sig om utbudet av konsumentvaror skall regleras i ett byråkratiskt nätverk av detaljerade paragrafer. Till vilken kostnad sker detta arbete? På vilket sätt kommer det den enskilde konsumenten till hjälp i en köpsituation? Vilket pris får konsumenten betala i form av prishöjningar på de varor och tjänster som berörs av konsumentverkets riktlinjer? I vilken utsträckning hämmas företagens produktutveckling? Enbart dessa frågeställningar motiverar den översyn som vi motionärer har begärt. Konsumentverkets handlande har också utatts för kritik från många håll. Det har dessutom börjat kärva till sig i förhandlingarna med branscherna. Riktlinjer har utfärdats i protest från t.ex. researrangörerna. Dessa har formellt reserverat sig mot vissa delar av sina riktlinjer. Konsumentverket är också i fejd med andra myndigheter. Näringsfrihetsombudsmannen, NO, framhåller bl.a. följande i ett tidningsuttalande: ”Det är inte alltid så att de mindre företagen är företrädda i förhandlingarna om riktlinjerna utan bara de branschledande företagen —-- De mindre företagen utgör en hälsosam konkurrens i konsumentens intresse. Det finns områden där stora företag är intresserade av regleringar för att stärka sin ställning. Vi har i enskilda ärenden stött på överenskommelser om riktlinjer som påverkat konkurrensförhållandet.” Detta säger NO, som i stället pläderar för ökad konsumentupplysning. Även marknadsdomstolen är missnöjd med konsumentverket i berörda hänseenden. I ett yttrande till handelsdepartementet anför marknadsdomstolens ordförande följande synpunkter: ”I anslutning till behandlingen av KOVSs förslag angående ändringen i instruktionen finner marknadsdomstolen det mycket angeläget att fästa handelsdepartementets uppmärksamhet på KOVs nuvarande sätt att presentera riktlinjerna. I pressmeddelande efter pressmeddelande liksom i diverse publikationer, bl.a. i KOVSs tidskrift ”Konsumenträtt & ekonomi”, presenteras riktlinjerna på ett för allmänhet och näringsidkare högst vilseledande sätt såsom att de skulle vara bindande oaktat statsmakterna på sin tid fann anledning att med särskilt eftertryck framhålla riktlinjernas karaktär av enbart rekommendationer. I anledning härav bör det enligt marknadsdomstolen i instruktionen uttryckligen påminnas om riktlinjernas rätta natur.” En fråga som brukar kopplas samman med konsumentpolitiken avser vilken ställning som skall tillkomma allmänna reklamationsnämnden, ett organ som ju har till uppgift att slita vardagslivets tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Reklamationsnämnden består av ledamöter, som till lika delar representerar konsumenterna och näringslivet. Konsumenternas företrädare rekryteras bl.a. från konsumentverket, som också formellt utser dem. I sitt slutbetänkande föreslog den år 1976 tillsatta reklamationsutredningen att reklamationsnämnden även fortsättningsvis skulle vara organisatoriskt knuten till konsumentverket. En ledamot, rådmannen Allan Ekström, reserverade sig mot denna bindning under framhållande av att det borde vara en självklarhet i en västerländsk rättsstat att ett av två parter gemensamt inrättat organ för slitande av tvister dem emellan icke finge stå under ena partens lydnad eller eljest vara beroende av denna. Vi moderater instämmer självfallet i denna bedömning. Även konsumentverkets agerande mot enskilda företag väcker uppseende. Enligt pressuppgifter utsattes kedjeföretaget Buketten för en inspektion av rosor i sina 78 blombutiker. Inte nog med det — för varje butik skulle Buketten betala 800 kr. för kontrollen till konsumentverket! Man kan ju fråga sig om detta är rimligt. Man upplever sig vara utsatt för förargelseväckande byråkrati. Det är till skada för konsumenterna, när det finns uppenbara risker — som NO påpekat — för snedvriden konkurrens. Verkets agerande kan medföra onödiga kostnader, som ytterst drabbar konsumenten, emedan dessa kostnader måste kompenseras genom motsvarande prishöjningar. Det är till skada för näringslivet, men speciellt är det till skada för marknadsekonomin — och det är det som frågan ytterst handlar om. Om all den här kritiken, som jag har refererat, speglar ett verkligt förhållande, borde den för konsumentverket vara ett allvarligt memento. Många av de värdefulla och goda inslagen i verksamheten kan ju komma i skymundan för den här kritiken. Vad jag, herr talman, för egen del vill säga är följande. Samhällets konsumentpolitik måste utgå från konsumentens rätt till valfrihet och rätt att utifrån sin egen situation träffa ett önskat konsumtionsval. Det är individernas valfrihet och vilja till oberoende som skall styra företagens utbud av varor och tjänster. Konsumentverket skall inte uppträda som en konsumenternas ställföreträdare. Utvecklingen mot att alltmer lagstifta och reglera konsumenternas och producenternas situation kan inte vara rimlig. Det kan även ifrågasättas om det var riksdagens avsikt, då målet för samhällets konsumentpolitik fastställdes 1972. Konsumenternas krav på en allsidig och tillförlitlig information om varor och tjänster har alltmer åsidosatts och därmed försvagat konsumenternas situation. Konsumentverkets verksamhet bör därför, som framhålls i motionen, i högre grad inriktas mot hushållsekonomisk forskning, varutester, utbildning och information, varför nya regler för verkets egen verksamhet bör utarbetas. Insynsutredningens nyss framlagda rapport går ut på att ytterligare förstärka konsumentverkets inriktning mot producentpåverkan. Den kan, som vi påpekar i reservationen 2, betraktas som en bekräftelse av vår uppfattning om att den enskilde konsumentens situation inte längre står i centrum för konsumentpolitiken. Det är angeläget att man snarast söker bryta den förhärskande tendensen att konsumentpolitiken i första hand blir en detaljreglering av företagens produktion och marknadsföring.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

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1978/79:27, som bl.a. gäller exportfrämjande åtgärder, behandlar vpk-motionen 1021. Den tar upp en fråga som vi motionärer aktualiserade redan år 1977 och nu återkommer till av skäl som jag senare i mitt anförande kommer att redogöra för. Reklam och marknadsföring kan ha en kolossal genomslagskraft — det är bekant. Under 1976 och 1977 satte de engelska TV-serierna Arvingarna och Herrskap och tjänstefolk verkligen fart på försäljningen av engelska 1700 talsmöbler i Sverige. Då såldes pompösa lädersoffor, öronlappsfåtöljer och sirliga tebord som aldrig förr. Långtradare gick i skytteltrafik till Sverige. Då kunde en representant för ett större svenskt möbelföretag meddela att man hade fyrdubblat försäljningen av engelska möbler sedan TV-serierna började. Från att tidigare ha utgjort endast 5 96 av försäljningen steg den snabbt till 20 96. Och man menade då att för försäljningen av svenska möbler och för svensk heminredning var visningen i svensk TV av serierna Arvingarna och Herrskap och tjänstefolk närmast en katastrof. Köparna var framför allt att söka inom den svenska medelklassen med äldre lägenheter och egna villor. Det var en flykt in bakom småborgerlighetens stängda dörrar. Bort till andra kulturer. Det var ett England som i brist på tillfredsställande framtid exporterade sitt förflutna. Det är det som utgjort en så stor lockelse på svensk kälkborgerlighet! I Sverige fann man villiga köpare. Den småborgerliga eliten ville identifiera sig med Hammonds m.fl. och den viktorianska eran, bona om sig och få det varmt och skönt, stänga ute en jäktad och otrygg värld där utanför med krig och svält. Detta har alltid varit kälkborgarnas livsideal. Även om möblerna enligt kännare på området var opraktiska och därtill självfallet inte gjorda på 1700-talet utan endast sentida efterapningar, fyllde de sin uppgift för hågade svenska småborgare. Det är ett exempel på försåtlig indoktrinering parad med moderna reklammetoder som tacksamt anammades av en speciell målgrupp — den svenska småborgerligheten. Importen av utländska möbler var då uppe i 530 milj.kr. Det var under en tid då den svenska möbelindustrin kämpade med stora sysselsättningssvårigheter. Den nostalgiska vågen var katastrofal för svensk möbelindustri. Självklart kan inte svensk möbelindustri använda exakt samma metoder som använts av England i det fall jag här har nämnt. Men ett svenskt mässoch utställningsfartyg, som vi motionärer har föreslagit, skulle givetvis haft en god sortering av alster från svensk möbelindustri — svensk design — ombord, inte endast för orderupptagning utan för direkt försäljning. Trots allt är den svenska möbelindustrin inte liten. Enligt siffror från 1977 var 10 500 arbetare sysselsatta i svenska möbelfabriker. Det gäller att säkra deras sysselsättning och utvidga denna del av svensk industri i en tid av omfattande arbetslöshet. Ett svenskt mässoch utställningsfartyg skulle här kunna spela en väsentlig roll. Men inte endast svensk möbelindustri skulle vara representerad. Möbelindustrin är här endast nämnd som ett exempel. Till produkterna från svensk mindre och medelstor industri hör även bl.a. den manuella glasindustrins alster, svenska textilier, svenska trähus. Samtliga dessa branscher har sysselsättningssvårigheter och bör därför uppmärksammas och stödjas. Sverige är ett av de länder i Europa som har en mycket utvecklad och omfattande mindre och medelstor industri. I hela landsändar domineras sysselsättningen av detta slag av industri. Företagsamt folk finns det gott om i vårt land — kreativa och uppfinningsrika människor. Men då det gäller försäljningen — att kunna marknadsföra sina produkter, framför allt på utlaadet — har det varit sämre ställt. Först och främst har kostnaderna lagt hinder i vägen för dessa företag, som saknar exporterfarenhet. Även om det sedan länge ges betydande ekonomiska anslag till främjande av svensk utrikeshandel, förefaller det mig som om framför allt den svenska storindustrin har kunnat utnyttja dessa fordelar och varit den gynnade parten. Sveriges exportråd har sannerligen inte tyngts av speciellt intresse för den svenska mindre och medelstora industrins exportbehov. Här har de storfinansiella intressena varit avgörande. Detta framgår klart av näringsutskottets betänkande såväl 1977 som i år. å Vår motion 1976/77:160 behandlade samma problem som är aktuellt just nu. I sitt betänkande den gången, 1976/77:44, sade näringsutskottet följande, som jag, herr talman, gärna vill tillföra protokollet: ”Utskottet vill dock framhålla att en effektiv modern marknadsföring förutsätter en långsiktig planering och en noggrann analys av marknaden och av produkternas marknadsförutsättningar. Sveriges exportråd är ansvarigt för samordningen av de svenska exportansträngningarna utomlands. Något förslag om ett mässfartyg såsom motionärerna har tänkt sig har exportrådet inte fört fram. Utskottet anser sig inte ha skäl att föreslå riksdagen att göra någon framställning till regeringen med anledning av motionen.” Sveriges exportråds passivitet, ja, negativa inställning till landets mindre och medelstora industri blev avgörande, varför utskottet den gången inte hade någon egen mening. Hur är då förhållandet i år till vår motion? I näringsutskottets betänkande 1978/79:27 sägs bl.a. följande: ”Exportfrämjande åtgärder av det slag som motionärerna åsyftar har alltså hittills inte mötts av ett positivt gensvar från företagens sida. Mot denna bakgrund finner utskottet inte anledning att föreslå riksdagen att göra någon framställning till regeringen med anledning av motionen.” Denna skrivning är i hög grad intressant. Vad döljer sig bakom en dylik skrivning? 1977 måste det enligt näringsutskottet till ”en effektiv modern marknadsföring” som ”förutsätter en långsiktig planering och en noggrann analys av marknaden och av produkternas marknadsförutsättningar”. Då nu Sveriges exportråd inte gjort detta, avstyrkte näringsutskottet vår motion. Årets motion avstyrks med motiveringen att de företag som det här gäller inte har ställt sig positiva till de exportfrämjande åtgärder som vi motionärer har föreslagit. Ansvaret övervältras denna gång på de företag som skulle hjälpas, ty Sveriges exportråd — eller får man säga departementet — har i år varit inne på den linje som vi motionärer föreslagit. Men båda motiveringarna tycks ha något gemensamt: den obotfärdiges förhinder. Vår motion i år skrevs under den allmänna motionstiden i januari. Motionen var denna gång inspirerad av ett nyhetsmeddelande i Sveriges Radio att Hollands exportråd och holländska företagare hade chartrat ett fartyg, färjan Tor Scandinavia, av dess ägare Tor Line AB för en visningsoch försäljningsresa till Mellersta Östern, det rika och oljerika Saudi-Arabien, med besök i sju arabiska hamnar. Denna försäljningsresa är ju helt i linje med vad vi motionerade om i denna riksdag 1977. Vi motionärer återkommer alltså med motionen i år och frågar: Om holländarna kan, varför kan inte även Sverige? Hur gick det då för holländarna? Jo, enligt Svenska Dagbladet ”Araberna köper allt” och enligt Göteborgs handelsoch sjöfartstidning ”Succé för flytande holländska expon”, för att nu citera rubriksättningen i båda dessa tidningar. Succé blev det tydligen, ty 91,8 96 av deltagarna var beredda att delta i en eventuell ny flytande ”Holland Expo”. Här några av resultaten, som de meddelades vid en presskonferens för holländska massmedia av ordföranden för det holländska exportrådet efter resans slut. Det kan låta som sagor ur Tusen och en natt, men allt såldes tydligen slut, inte ens krukväxterna som var med som prydnadsföremål blev kvar. De köptes i den sista hamnen av en arabisk köpman. Hade Tor Line velat bli av med färjan, hade det också gått bra. Kaptenen blev erbjuden 200 milj.kr. Konsumentvaror av ganska oväntat slag hade stor åtgång. En av försäljarna sålde pommes frites, ketchup och majonnäs för 850 000 USA-dollar. Och vad sägs om den exportör av tulpanlökar som redan under den första dagen i den första hamnen — Djedda — sålde slut på hela sitt medhavda och hemmavarande lager. Här fanns också ombord en fabrikant av kompletta ”badrumsmoduler” som efter två dagar till ett pris av 3 000 USA-dollar per styck sålde slut på sitt lager bestående av 3 000 enheter — en affär på ca 40 milj.kr. Vad jag här har nämnt är några exempel som framgått av värderingen av denna flytande expo, återgivna i svenska tidningar. Verkställande direktören för den holländska flytande expon som chartrat färjan hävdar bestämt att just en flytande expo är idealisk för små och medelstora företag. Vi motionärer tar den storstilade framgången för den holländska flytande expon som en intäkt för att vi varit inne på en riktig linje när det gäller att hjälpa den mindre och medelstora industrin i dess strävan att nå ut på exportmarknaden med sina produkter och därmed, vilket är huvudsaken i det här sammanhanget, skapa ökad sysselsättning i ett land med omfattande arbetslöshet. Vår motion 1977 avstyrktes dock av näringsutskottet, och motiveringen har jag redan nämnt. Vår motion avstyrks även i år. Motiveringen är dock en helt annan än tidigare. Denna gång har Sveriges exportråd handlat, men frågan är: Hur har Exportrådet handlat? Å I februari i år, alltså efter det att den motion som nu behandlas var skriven och väckt, gick Sveriges exportråd ut med en förfrågan till företag i landet om deltagande i en svensk industriell flytande expo. Men i deltagarvillkorens första punkt sägs det klart och tydligt ifrån att anmälan endast kan göras av företag som är abonnenter i Sveriges exportråd. Men då, herr talman, är ju de flesta företag som skulle kunna få ett handtag diskvalificerade. Vilka av de mindre och medelstora företagen anser sig ha de ekonomiska möjligheterna att vara, som det heter, abonnenter i den exklusiva organisation som bär namnet Sveriges exportråd eller anser sig ha nytta av detta engagemang? Jag anser att näringsutskottet drar fel slutsats när det inte vill att riksdagen skall bifalla vår motion. Man hänvisar till att företagen inte visat intresse för Exportrådets Mellanösternexpo. Men varför har de företag det här är fråga om inte visat intresse? Det är ju den avgörande frågan. Har Exportrådet gått ut på rätt sätt? Har dess villkor för deltagande i projektet kanske varit hämmande? Det räcker ju inte med att bara skicka ut reklamerbjudanden i företagens brevlådor. Många mindre företag kanske är ovana vid detta slag av aktiviteter och tror att de bara är till för de stora kapitalstarka företagen. Många småföretag har säkerligen ingen vana vid exportförsäljning, trots att de tillverkar produkter som skulle kunna väcka intresse utomlands. Då är det just Exportrådets uppgift att genom aktiv kontakt stimulera dem, inte endast skicka ut papper och lita på att dessa mindre företag av egen kraft skall ge sig ut på utlandsmarknaden. Då får man sannerligen göra mer än endast skicka ut reklamfoldrar. Enligt regler från 1972, som fastställts av riksdagen, är deltagande i utlandsaktiviteter knutet till abonnemangstvång. Bara Exportrådets abonnenter får deltaga. Utskottet kritiserar detta då det gäller de importföretag, som förutsätts medfölja till sådana länder som kräver svenska inköp i utbyte mot svensk export. Denna kritik från utskottet mot Exportrådets abonnentregler är säkert riktig. Men kan inte samma kritik riktas mot detta abonnemangstvång för många av exportföretagen? Kan det inte vara dags att modifiera reglerna även där? Det kan ju mycket väl tänkas, att Exportrådets expoinitiativ just hämmas av bl.a. abonnenttvång. Om man tänker på hur ett mindre företag skulle reagera, framstår detta som mycket sannolikt. Kanske småföretag inte anser sig kunna kosta på ett abonnemang enbart för att vara med om ett visst projekt. Kanske drar de sig för att ta på sig förpliktelser, innan de vet om de fortsättningsvis och fortlöpande vill deltaga i rådets aktiviteter. Deras inställning i dessa stycken borde Exportrådet ta reda på. Det förefaller helt onaturligt, att det inte i dessa tider skulle finnas ett stort intresse från de mindre och medelstora företagens sida att vilja vara med och söka nya marknader. Den här frågan borde man från utskottets sida därför inte bara passivt lämna. Det får inte vara så att exportrådets villkor hämmar de små företagens intressen att deltaga i projekt det här är fråga om. I stället bör de på olika sätt uppmuntras att delta. Utskottet borde ha dragit den riktiga slutsatsen i stället för att bara släppa frågan ifrån sig som man gjort. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1021.

Herr talman! Inledningsvis vill jag gärna konstatera att utskottet delar Gustav Lorentzons och hans medmotionärers uppfattning att alla möjligheter att stödja företagens ansträngningar att marknadsföra sina varor utomlands självfallet bör tas till vara. Trots en hård kritik från herr Lorentzons sida borde han ändå kunna glädja sig åt att Exportrådet tände på idén om den flytande utställningen. Rådet satsade 170 000 kr. på initieringsoch införsäljningsarbetet. Detta är den första stora satsningen som gjorts för att få en kollektiv aktivitet till stånd. Men, herr Lorentzon, ändå kvarstår det faktum att det var företagen som inte ville vara med om att tillsammans genomföra en exportutställning på ett för detta ändamål utrustat fartyg. Det är mot denna bakgrund som utskottet inte kunnat biträda förslaget i motionen 1021. Herr talman! Konsumentverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för konsumentfrågor. Verkets primära mål är att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Det är naturligt att verksamheten i första hand inriktas på de problem som berör människornas liv, hälsa och säkerhet samt mera betydande ekonomiska livssituationer och frågor om rationalisering av hushållens arbete. I samband med den aktuella debatten om konsumentpolitiken vill jag understryka att konsumentupplysning och producentpåverkan är de främsta medlen i konsumentverkets arbete. Enligt utskottets uppfattning är det därför missvisande att, såsom reservanterna och motionärerna, sätta producentpåverkan och konsumentupplysning i motsatsställning till varandra. Det är inte minst genom direkt kontakt med näringsidkare eller branschorganisationer som konsumentverket söker förmå dem att ändra sig i sådana avseenden där man har funnit brister. Det kan här vara fråga om att dra tillbaka farliga produkter eller att utforma produktinformation på visst sätt. Det är också klart att ett viktigt led i den producentpåverkande verksamheten är de s.k. riktlinjer som konsumentverket, efter förhandlingar med berörda näringsidkare, arbetar fram för olika produktområden. Herr talman! I reservationen 1 föreslås att riksdagen anmodar regeringen att omgående låta utreda frågan om införande av en överprövning av marknadsdomstolens beslut. Som framgått av Sten Svenssons anförande är det två av utskottets moderater som har följt upp ett delförslag i motionen 1978/79:1514 av Ingrid Sundberg och Rolf Clarkson. Jag tycker att det här finns anledning erinra om att konsumentombudsmannainstitutionen är en — internationellt uppmärksammad — svensk skapelse, som även har vunnit efterföljd i Danmark, Norge och Finland. Till de gemensamma dragen i dessa länder hör bl.a. inrättandet av ett specialorgan för de dömande uppgifterna inom den marknadsrättsligt uppbyggda delen av konsumentlagstiftningen —i vårt land marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen består dels av ämbetsmän, dels av ledamöter företrädande motstående intressen som berörs av domstolens verksamhet. Domstolen har sedan bildandet 1971 och fram till juni 1978 handlagt 60 ärenden enligt konkurrensbegränsningslagen, 214 ärenden enligt marknadsföringslagen och 36 ärenden enligt avtalsvillkorslagen — tillsammans 310 ärenden. Eftersom marknadslagstiftningen bygger på generalklausuler blir marknadsdomstolen i hög grad en prejudikatsbildande instans. När en prejudicerande dom fallit har konsumentombudsmannen sedan möjlighet att ta upp förhandlingar med andra företag som på motsvarande sätt brutit mot lagstiftningen och mot bakgrund av den fällande domen i marknadsdomstolen utfärda förbudsföreläggande eller träffa annan överenskommelse med näringsidkaren. Liksom arbetsdomstolen, vars beslut inte heller får överklagas, består marknadsdomstolen till väsentlig del av företrädare för de motstående intressen som berörs av domstolens verksamhet. Såsom påpekas i utskottsbetänkandet präglas marknadsdomstolens avgöranden av en betydande enighet, vilket innebär att intresserepresentanterna i de allra flesta fall samsas om en gemensam ståndpunkt. Det är betydelsefullt, med hänsyn tagen till domstolens rättsbildande funktion. Och, Sten Svensson: Enligt utskottets mening är det inte lämpligt att beslut som har tillkommit på detta sätt skulle kunna omprövas av ett renodlat juristkollegium utan särskild inriktning på marknadsrätt. I reservationen framhålls att högsta domstolen i två fall har medgett resning i ärenden som marknadsdomstolen har handlagt. Sten Svensson påpekade ju också detta i sitt anförande. I det ena fallet gällde det marknadsföringen i tidningen Helgextra, varvid frågan om gränsdragningen mellan marknadsföringslagen och tryckfrihetsförordningen prövades. I det andra fallet gällde det Scientologkyrkans E-mätare. Kyrkans ledning vägrade dock konsumentombudsmannen att närmare studera den s.k. andliga mätaren. Efter framställan från konsumentombudsmannen lämnade marknadsdomstolen ett sådant tillstånd. Men eftersom apparaten inte kunde anses vara handlingar undanröjde högsta domstolen marknadsdomstolens beslut. Genom en lagändring har läget förändrats på ett sådant sätt att konsumentombudsmannen i dag har möjlighet att även se på en E mätare. Herr talman! Jag tycker att det är något långsökt att bl.a. ta dessa båda domslut som motiv för att utreda frågan om överprövning av marknadsdomstolens beslut. Därför ber jag att få yrka avslag på reservation nr 1. I reservationen 2 finner reservanterna att kritiken i motionen nr 480 av konsumentverkets nuvarande verksamhet är väl underbyggd och föreslår att en kommitté skall tillsättas för att utarbeta nya riktlinjer för konsumentverkets verksamhet. I detta sammanhang vill jag även peka på ett uttalande i motionen, som har Sten Svensson som första namn. Man säger bl.a. att konsumentpolitiken i dag har förändrats till den grad, att man kan tala om att den har kommit in i en återvändsgränd. Såväl i reservationen som i motionen menar man att konsumentverket ägnar sig för mycket åt producentpåverkan och för litet åt konsumentinformation. Herr talman! I Svenska Dagbladet av den 27 januari i år skriver samordnaren av konsumentverkets informationsverksamhet, Evert Helin, bl.a. följande: ”Det slår aldrig fel! Snart sagt var och varannan som sätter ett papper i skrivmaskinen eller en fot i talarstolen för att lufta kritiska åsikter om dagens konsumentpolitik varierar följande tema: Det finns ingen konsumentupplys ning längre. Bara lagstiftning, riktlinjeförhandlingar och annan producentpåverkan. I extrema fall går man så långt att man utropar: När tänker konsumentverket ta sin informationsplikt på allvar? Med en sådan utgångspunkt kan debatten om konsumentpolitiken aldrig bli konstruktiv och seriös. Visst finns det konsumentupplysning även i dag. utvecklas på ett ganska expansivt sätt, vid sidan av lagstiftningen och olika former av producentpåverkan. Inte minst påtagligt och positivt är den inmutning av nya problemoch produktområden som sker.” Jag delar helt denna uppfattning. Jag vågar också påstå att samhällets konsumentupplysning aldrig förut varit så omfattande som nu. Det handlar verkligen om en kraftig upprustning i stället för en nedrustning, som Sten Svensson tidigare här har försökt göra gällande. Det finns exempelvis mångdubbelt fler konsumentvägledare i dag än tidigare. För tio år sedan fick 70 000 konsumenter individuell rådgivning per år. Förra året hade de kommunala konsumentvägledarna ca 150 000 rådgivningskontakter med konsumenterna, hemkonsulenterna ca 70000 och konsumentverket/ allmänna reklamationsnämnden ca 55 000. Sammanlagt blir det 275 000. Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön har i dag dubbelt så stor upplaga — närmare 200 000 —- som för några år sedan. Antalet handböcker och andra trycksaker från konsumentverket ökar varje år, och informationskampanjerna är årligen större än tidigare. Men vi kan aldrig bortse från att det här är fråga om resurser. Om alla konsumentverkets resurser skulle användas för konsumentinformation, skulle de ändå vara mycket obetydliga jämfört med de resurser som företagen använder för sin information och reklam. Näringslivets årliga reklaminsats brukar uppskattas till 4 miljarder kronor. Låt oss då komma ihåg att konsumentverket disponerar drygt 40 milj.kr. för hela sin verksamhet. Det är mot denna bakgrund som jag tycker att vi skulle kunna enas om att det inte är möjligt att nå alla konsumenter med konsumentinformation och att det är svårast att nå dem som allra bäst behöver informationen. Det är också i ett sådant sammanhang som vi skall se den nya konsumentpolitiska lagstiftningen under 1970-talet, som bl.a. ålägger företagen att ge en vederhäftig och utförlig information. Det är också med stöd av denna lagstiftning som konsumentverket och konsumentombudsmannen skall se till att företagen uppfyller lagstiftarens krav, inte minst genom producentpåverkan. Det övergripande målet för konsumentverket är ”att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden”. Denna allmänt hållna målbeskrivning har i utskottsbetänkandet preciserats i en sammanställning av arbetsuppgifter. Jag vill rekommendera kammarens ledamöter att noggrant studera de 13 att-satserna på s. 14 och 15. Med det anförda yrkar jag avslag även på reservationen 2. Jag vill också be att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottets talesman, herr Arne Blomkvist, svarade inte på de frågor som jag ställde till honom. Däremot var han mycket gentil i sitt anförande då han harangerade motionärerna genom att säga att utskottet delade motionärernas uppfattning, framför allt när det gäller att skapa sysselsättning på det sätt som vi föreslår. Därtill skulle jag vara särskilt glad för att Exportrådet har tänt på vår idé att genomföra en flytande expo, som vi har motionerat om två gånger. Men dessa i och för sig berömmande ord räcker inte, herr Arne Blomkvist. Resultatet har ju uteblivit. Min fråga är: Varför har svenska företag inte tänt på idén? Den frågan ställde jag även i mitt inledningsanförande. Någon anledning måste det ju finnas, men detta talar utskottet mycket tyst om. Om det gick i Holland, borde det också ha gått för oss svenskar. Det är jag övertygad om. Här måste något fel ha begåtts. Har Exportrådet varit lika passivt i sitt arbete som det tidigare har varit när det har gällt en flytande expo? Jag tänker närmast på Älvsnabben och det fraktfartyg som under åren har använts för att dela ut foldrar, propagandaaffischer och annat i de hamnar som fartygen har anlöpt. Den verksamheten har varit ett fiasko från början till slut. Jag ställer återigen frågan: Om det — vi utgår från detta — har varit hårt motstånd från de svenska medelstora och mindre företagen mot att här engagera sig, vad beror då detta motstånd på? Ett svar på den frågan skulle jag gärna vilja ha i dag från utskottets talesman Arne Blomkvist. Det är ju så frågan skall angripas, men det gör inte utskottet. Utskottet säger bara att det inte har visats något intresse från de svenska företagarna —- punkt och slut. Det skulle alltså vara anledningen till att det inte blev någon flytande expo där svenska företagare kunde ha varit med. Vi vet allesammans vilka svårigheter småföretagarna har — dessa svårigheter är inte obetydliga. Det finns kreativa och uppfinningsrika människor bland dessa småföretagare. Men frågan är hur de skall kunna sälja sina varor. Det är här det brister, och det är här hjälpen skall sättas in. Alla vet att det svenska exportrådet är storföretagens organisation. Rådet har under årens lopp sannerligen inte visat något intresse för svensk företagsamhet. Då hela landsändar i vårt land lever på de mindre och medelstora företagen är detta ett stort problem när det gäller sysselsättningsfrågorna. Därtill är många av dessa mindre företag, genom sin legotillverkning, i dag i händerna på storindustrin. Om de stora företagen har det svårt, blir det svårt också för de mindre. Nog borde Sverige, som har en så dominerande industri av små och medelstora företag, kunna klara denna uppgift — att marknadsföra deras varor — lika bra som Holland klarar motsvarande uppgift. Frågan är: Vad beror — om vi nu utgår från Exportrådets uppgifter, som återges i betänkandet —- de svenska företagens motstånd på? Det har utskottets talesman icke berört.
Herr talman! Med hänsyn till den knappa tiden vill jag begränsa mig till att enbart deklarera att jag i mitt inlägg avstod från att uttrycka några värderingar beträffande de citat som jag redovisade. Jag nöjde mig med att enbart referera dessa, för att därigenom bekräfta att våra krav på en översyn av de berörda myndigheterna var välgrundade.

Herr talman! Jag kunde mycket väl tänka mig att Gustav Lorentzon skulle kritisera mig för att jag ägnade så liten tid av mitt anförande åt hans motion. Men på grund av rådande tidsbegränsningar — vi har ju hört Sten Svenssons inlägg, där han avstod från att i denna debatt framföra några värderande synpunkter på de ärenden som vi har att behandla —är det inte möjligt att mer ingående gå in på de frågeställningar som Gustav Lorentzon här har tagit upp. Låt mig ändå till herr Lorentzon säga att det faktum att företagen icke ville deltaga i den kampanj som Exportrådet genomförde och som de verkligen försökte att intressera företagen för kvarstår. Jag tar för givet att man kommer att undersöka vilka faktorer som låg bakom detta. Jag tror alltså att det finns möjligheter för Gustav Lorentzon att få svar på de frågor som han har ställt från den institution som har kunskaperna på detta område. Herr talman! Jag tror att Sten Svensson och jag har olika utgångspunkter när det gäller samhällets konsumentpolitik. I TCO:s skrift Konsumentfrågorna och tjänstemännen beskrivs konsumentpolitik på följande sätt: ”Konsumentpolitik är olika åtgärder som syftar till att stärka konsumenternas ställning gentemot producenter och distributörer. Utgångspunkten för konsumentpolitiken är således, att konsumenten är den svagaste parten och i behov av olika stödåtgärder.” Enligt min mening är det här en utmärkt utgångspunkt för samhällets konsumentpolitik.

Herr talman! Betydligt fler av kammarens ledamöter är inne i kammaren just nu. Jag vet att de gärna vill resa hem och att de har trunkarna packade. Det har påverkat oss som står sist på talarlistan att minska taletiden så att man kan åka med sitt tåg. Jag tycker att det hade varit mera befogat att minska taletiden när man tidigare i dag höll på att mala långhalm i jordbruksfrågan. Jämfört med detta ämne så tog den frågan mycket längre tid. Herr Blomkvist trodde att jag skulle kritisera honom för att han ägnade sig så litet åt min motion — det var ju så ont om tid. Jag vet inte om det var den direkta anledningen till att herr Blomkvist var litet korthuggen. Inte heller fick jag något svar på de frågor jag ställt i mitt huvudanförande och som jag senare upprepade i en replik. Jag frågar därför även nu: Vad var orsaken till att de företag som man enligt Exportrådet hade skickat folder till — det kostade 170 000 kr. — inte var intresserade av denna exportdrive? Då säger herr Blomkvist att han utgår från att Exportrådet kommer att undersöka frågorna. Ja, det var ju det utskottet skulle he uppmanat Exportrådet att göra innan detta betänkande framlades, men det har man tydligen inte gjort. Ni har visat samma passivitet som Exportrådet har gjort i den här frågan. Jag kan ju inte vända mig till Exportrådet och fråga om orsakerna till att detta intresse saknades. Det var er uppgift, herr Blomkvist. Jag tror inte mycket på Exportrådet, som tidigare har använt metoder som Älvsnabben, fraktfartyg och annat för att klara sitt samvete. Jag tror inte att man har något särskilt intresse för Sveriges småindustri. Det är därför, herr Blomkvist, er uppgift att vända er till Exportrådet och fråga om dessa orsaker.

Herr talman! Gustav Lorentzon upprepar sina frågor till mig. Jag har besvarat dem tidigare, men jag vill än en gång understryka att med tanke på den långsiktiga planering som Exportrådet ändå måste ha, så är det alldeles uppenbart att man i detta arbete utvärderar de olika kampanjer som man har lagt upp. Det finns all anledning att efter en misslyckad kampanj verkligen undersöka orsaken till att företagarna inte velat deltaga i densamma. Jag kan, herr Lorentzon, ge ett enkelt svar på den frågan. Det var väl ändå så, att företagen ansåg att den här utställningen inte skulle ge vad man kunde vänta sig med tanke på de utgifter som uppkommit i samband med den. De resurser man hade var man tvungen att satsa på andra projekt. Herr talman! Gustav Lorentzon har talat så mycket om den holländska satsningen och att den var så lyckad. Jag har sett ett uttalande av Sven-Erik Widing från Exportrådet.

Herr talman! Jag håller med Gustav Lorentzon om att genomslagskraften i TV naturligtvis är förödande och att den i hög grad påverkar en försäljningsdrive. Men folk påverkas ju också av annonser genom tidningarna. Vi vet t.ex. att Systembolaget säljer mer vitt vin när Meeths har sin vita vecka. Jag förstår inte vad det finns för samband här. Kvar står i alla fall det faktum att vad herr Lorentzon tidigare sagt beträffande sitt intresse för Exportrådet och dess arbete på intet sätt har markerats från vpk:s sida i form av motioner eller stöd till den föreslagna ökningen av anslaget till Exportrådet i syfte att hjälpa de mindre och medelstora företagen. Vi hade i tisdags en motion i utskottet — kammaren håller mig kanske räkning för att jag nu går händelserna i förväg — där vpk yrkade avslag på anslaget till exportkreditnämnden. Vpk vill tydligen inte ha någon satsning på andra länder än socialistländer. Det har ni framfört i er partimotion och i otaliga sammanhang tidigare. Till Gustav Lorentzon vill jag vidare säga: Påstå inte här i talarstolen att Exportrådet lämnar mindre och medelstora företag i sticket! I olika utveck lingsfonder i detta land förekommer vid ett flertal tillfällen under året sammankomster med företagarna i länet. Exportrådets medlemsavgifter när det gäller de mindre företagen är relativt blygsamma — ursprungligen uppgick de till 200 kr., men nu har de ökat något. De större företagen, kapitalistföretagen, som Gustav Lorentzon sade om jag nu inte missminner mig, utnyttjar inte Exportrådets tjänster i någon större omfattning. De stora företagen betalar en viss procentsats på vad man exporterar. Även om jag kan delta i Gustav Lorentzons beklagande över att Exportrådet inte lyckats väcka intresse hos de mindre företagen när det gäller att delta i den aktuella resan med Tor Scandinavia till arabländerna, så vill jag ändå påstå att man gör betydande insatser på den byrå som har att bevaka frågan. De mindre företagen är väl medvetna om att de kan få väsentliga bidrag för marknadsintroduktion, till att börja med 4 000 kr. — ett beslut som riksdagen tog förra året. Jag tror inte att Gustav Lorentzon är riktigt informerad om hur Exportrådet arbetar. Man arbetar intensivt dels inom ramen för sin egen organisation, dels i varje utvecklingsfond i länet där man har ett 20-tal konferenser om året. Där borde de mindre företagen, om de nu hade varit intresserade av båtturen till arabländerna, ha kunnat deltaga.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Arne Blomkvists anförande, men jag hoppas att det går bra att ge en replik även tiu Sven Andersson i Örebro. Beträffande Arne Blomkvists anförande vill jag säga att han inte besvarade den fråga jag ställde och som jag tidigare ställt, varför hans inlägg mera kan betraktas som ett goddag — yxskaft. Jag skall inte ta särskilt mycket tid i anspråk, det lovar jag, för annars kan jag få hela näringsutskottet på mig. Arne Blomkvist fick hjälp av Sven Andersson i Örebro nu, och jag vet inte hur många som kommer att dyka upp i fortsättningen. Sven Andersson vet mycket väl att den flytande expo det var fråga om skulle gå till Mellersta Östern. Saudi-Arabien är ett rikt land, inte bara på olja utan också på pengar. Men Sven Andersson hamnade omedelbart i öststaterna. Jag har aldrig föreslagit att vi skall ha en flytande expo där, för jag tror inte alls det går. Det är brist på argument eller också är de mycket svaga. Att jag inte skulle vara riktigt informerad om Exportrådet och hur det arbetar är jag helt överens med Sven Andersson om, för jag har aldrig varit på någon middag med Exportrådet, där man sammanträffar, diskuterar m.m. Jag kan bara utgå från vad som står i näringsutskottets betänkande, och det är det jag har talat om här. Herr talman! Jag vill bara rätta mig själv där jag sade att det gällde en Torsdagen den motion om anslag till exportkreditnämnden. Det gällde exportkreditbidrag 22 mars 1979 som vpk yrkade avslag på.

Herr talman! Sonja Fredgardh har frågat kommunikationsministern om det är avsett att Sturups flygplats skall utrustas med moderna hjälpmedel för att underlätta den nödvändiga säkerhetskontrollen. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. På Sturups flygplats ombesörjs säkerhetskontrollen f. n. av tolv flygplatskontrollanter jämte erforderligt antal polismän. Kontrollen genomförs på så sätt att passagerarna lämnar ifrån sig sitt handbagage varefter de passerar en s.k. portaldetektor. Detektorn ger larm om passageraren medför något metallföremål. Sturups flygplats har under våren 1978 utrustats med tre portaldetektorer. När det gäller handbagaget kontrolleras det på Arlanda och Landvetter, som är våra två största flygplatser, antingen manuellt, dvs. kontrollanten undersöker själv bagaget för att se vad som finns i det, eller via genomlysning med en röntgenapparat. Man måste emellertid ha klart för sig att den senare metoden inte kan helt ersätta den manuella kontrollen, eftersom vissa föremål inte avtecknar sig på röntgen. På Sturup sker däremot kontrollen av handbagaget i dag endast manuellt. Enligt vad jag har erfarit finns det inte några omedelbara planer på att införa röntgenutrustning för bagagekontrollen. Det bör framhållas att flygplatsledningen inte har fört fram några klagomål mot genomströmningstakten av passagerare på Sturup. Från rikspolisstyrelsen har jag erfarit att Malmö polisdistrikt, som innefattar Sturup, har i december 1978 begärt att två transportband skall anskaffas för att personalen skall slippa lyfta handbagaget efter kontroll. Denna framställning prövas f. n. inom rikspolisstyrelsen. I övrigt har det inte från polisdistriktet gjorts någon framställning om förbättringar eller större investeringar i fråga om säkerhetskontrollen på Sturup. Jag vill tillägga att regeringen i juni 1978 uppdrog åt rikspolisstyrelsen att, i samråd med luftfartsverket, utreda frågan om en utökad säkerhetskontroll av passagerare och gods vid inrikes flygtrafik. Enligt vad jag har erfarit kommer härvid bl.a. utformningen av säkerhetskontrollen och behovet av ytterligare hjälpmedel vid denna på olika håll i riket att undersökas. Som har framgått av det sagda är frågan om åtgärder av det slag som Sonja Fredgardh anger inte omedelbart aktuell för regeringen men är föremål för överväganden inom rikspolisstyrelsen.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga, men med tanke på de aktuella arbetsförhållandena på Sturups flygplats kan jag knappast anse det tillfredsställande. Jag skall försöka att kort kommentera några synpunkter i justitieministerns svar. Han beskriver hur kontrollen genomförs på Sturup. Man lämnar ifrån sig sitt bagage och går sedan genom portaldetektorn, men om bagagets fortsatta öden sägs ingenting. Det lyfts för hand från olika bord för att slutligen hamna hos kontrollanterna som sedan har att hantera och lyfta väskorna när de skall undersöka dem. Detta är tungt och obekvämt — det gäller inte minst för de många kvinnliga kontrollanter som tjänstgör på Sturup. Dessa kontrollanter har framhållit för sitt skyddsombud att de efter långa arbetsdagar kan känna onormal trötthet samt ha ryggvärk och andra besvär efter hanterandet av väskorna. Justitieministern säger vidare beträffande kontrollen av handbagaget att denna sker antingen manuellt eller, såsom fallet är på Arlanda och Landvetter —- våra två största flygplatser — med hjälp av en röntgenapparat. I det sammanhanget vill jag påpeka att Sturup de senaste åren har visat en klart ökande trend när det gäller passagerarfrekvensen. 1976 var antalet passagerare 571 804. 1978 var det 720 140. Denna trend kan väntas fortsätta. Enligt svaret föreligger inte några omedelbara planer på att införa röntgenutrustning för bagagekontrollen på Sturup. Justitieministern framhåller att flygplatsledningen där inte har framfört några klagomål mot genomströmningstakten av passagerare. Skyddsombudet har emellertid vid mer än ett tillfälle pekat på de olägenheter som uppstår och de obehag som främst de kvinnliga säkerhetskontrollanterna upplever. Man har uppfattat det som en nonchalans från de bestämmandes och styrandes sida att de framförda klagomålen inte har beaktats. Justitieministern säger nu att en framställning om att få transportband f. n. prövas inom rikspolisstyrelsen. Jag skulle i det sammanhanget vilja ställa frågan — jag hoppas att jag får återkomma senare i ytterligare inlägg: Vem har egentligen ansvaret för arbetsmiljön på Sturup? Är det rikspolisstyrelsen eller är det luftfartsverket som skall se till att det finns ordentliga anordningar för den personal som arbetar där?
Herr talman! Med anledning av vad Sonja Fredgardh sade i sitt inlägg vill jag understryka det jag framhöll i svaret, nämligen att den här frågan är under övervägande inom rikspolisstyrelsen genom den framställning som gjorts från Malmö polisdistrikt. De synpunkter som Sonja Fredgardh anlägger här kommer således att diskuteras — det är bara det att frågan ännu inte föreligger för regeringens prövning.
Herr talman! Jag är givetvis glad att frågan har uppmärksammats så till vida att den är under utredning, men jag har ännu inte fått svar på min fråga om vem som egentligen har ansvaret för arbetsmiljön. Jag skulle också vilja späda på min fråga med följande: När kan de transportband som begärts i den framställning som rikspolisstyrelsen prövar beräknas vara inmonterade?
Herr talman! Om det gäller tekniska anordningar som är av någon större omfattning och som avser större belopp, så bör framställning om sådana givetvis prövas i samband med budgetarbetet, men är det fråga om åtgärder som inte kostar så mycket är det möjligt att sådana kan vidtas utan att man behöver anknyta dem till budgetarbetet. Hur det kommer att bli med transportbanden kan jag inte säga för dagen, eftersom frågan är under beredning inom rikspolisstyrelsen. När det gäller frågan om vem som har ansvaret för själva arbetsmiljön, så kan jag faktiskt inte svara på detta på rak arm, men ansvaret för personalen vid säkerhetskontrollen åvilar rikspolisstyrelsen.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att frågan om vem som har ansvaret snarast blir klargjord, för det kan inte vara lyckligt om personalen kommer i kläm på grund av att två statliga myndigheter är inblandade på samma arbetsplats. Jag hoppas också att personalen inte skall behöva avvakta den utredning som justitieministern talar om, utan att man tidigare skall kunna uppmärksamma och förbättra förhållandena på Sturup.
Herr talman! Jag kan tillägga att luftfartsverket inte har framfört några önskemål om att man skall anskaffa ny utrustning för polisens räkning på Sturup, utan man anser att det fungerar väl med nuvarande ordning. Däremot är det, som jag framhöll i mitt svar, aktuellt med en framställning från polisdistriktet, i vilken man klagar över att arbetet är tungt och begär att transportband skall anskaffas. Det är den framställningen som nu föreligger för bedömning av rikspolisstyrelsen.
Herr talman! Det är bara bra att man skall beakta detta och se till att någonting görs snarast möjligt. Det vore beklagligt om ett ambitiöst skyddsombud känner att man inte uppmärksammar de klagomål som framställs. Alla är vi numera ense om att all arbetsmiljö skall vara så riskfri som möjligt.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att riksdagsbeslutets intentioner beträffande taxeringsorganisationen i första instans blir respekterade vid kommande beslutstillfällen i fråga om indelningen i taxeringsdistrikt. Enligt Rune Torwald har det förekommit att länsstyrelserna inför 1979 års taxering i strid mot riksdagens intentioner beslutat om indelning i taxeringsdistrikt utan att förtroendemän deltagit i beslutet. Vidare har enligt Rune Torwald särskilda taxeringsnämnder inte inrättats i en del fögderier, utan dessa nämnder har i stället underställts länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i taxeringsdistrikt. Enligt normalarbetsordningen för länsstyrelserna bör beslut i sådana ärenden fattas av landshövdingen eller av chefen för skatteavdelningen. Det ankommer på förtroendemannastyrelsen att bestämma beslutsnivån. Denna ordning, som har tillämpats sedan en lång tid tillbaka, strider inte mot riksdagens beslut i fråga om den nya taxeringsorganisationen. Anledningen till att man inte har inrättat särskilda taxeringsnämnder i de fögderier som Rune Torwald syftar på är att granskningsresurserna hos de lokala skattemyndigheterna ännu inte är fullt utbyggda när det gäller de svårkontrollerade deklarationerna. Det är alltså här fråga om en övergångslösning. Några särskilda åtgärder med anledning av indelningen i taxeringsdistrikt inför 1979 års taxering är enligt min mening inte påkallade.

Herr talman! Jag tackar budgetoch ekonomiministern för svaret. Anledningen till min fråga och mitt agerande är att skattecheferna i de olika länen har en mycket uttalad strävan att centralisera granskningsarbetet, varigenom ett större antal tjänstemän ställs direkt under dem vid länsstyrelserna. Mot den bakgrunden motionerade jag om att man skulle ha särskilda taxeringsdistrikt inom varje fögderi, och vidare krävde jag att förtroendemännen vid länsstyrelsen skulle få tillfälle att ta ställning till hur man bör dela in länet. På dessa motioner svarade utskottet: ” Även om det slutliga ansvaret i många fall kommer att åvila skattechefen, förutsätter utskottet att frågorna generellt kommer att lösas i samförstånd med länsstyrelsen och LSM.” Jag vill bara notera att ett sådant samförstånd icke har kommit till stånd. Förtroendemännen har alltså inte, som utskottet förutsätter, fått någon insyn. När det gäller vem som skall vara ordförande och liksom sköta distrikten säger nu statsrådet att granskningsresurserna i de aktuella fögderierna inte är fullt utbyggda. Detta är alltså skälet till att man har knutit dem till länsstyrelsen. Det gäller så stora fögderier som Uddevalla fögderi, som har bara två distrikt som båda är anslutna till länsstyrelsen. Vidare får Orusts kommun en ordförande från Göteborg. Beträffande Munkedal kan nämnas att båda distrikten ansluts till länsstyrelsen. Ordförandena tas från Surte och Göteborg. Strömstad har ett distrikt och där tas ordföranden från Uddevalla.

Jag vill bara säga att statsrådets svar vittnar om en utomordentligt dålig planering när det gäller att ge de lokala skattemyndigheterna de nödvändiga resurserna — när det i väldigt många fall visar sig att man inte har kunnat följa beslutet. Jag menar därför att det krävs åtgärder från både riksskatteverkets och länsstyrelsernas sida för att ge de lokala skattemyndigheterna de resurserna. Är budgetministern beredd att tillse att situationen vid de lokala skattemyndigheterna förbättras redan nästkommande år, så att vi inte än en gång får höra att man har anknytning till länsstyrelserna i stället för till de lokala skattemyndigheterna beroende på att de senare inte har fullt utbyggda resurser när det gäller särskilda taxeringsdistrikt?
Herr talman! Låt mig än en gång betona att förtroendemännen, i enlighet med länsstyrelsernas beslutsordning, har delegerat till skattechefen att besluta. Det är alltså av förtroendemännen fattat beslut som ligger till grund för de beslut som sedan har fattats i konkreta fall. Det har under loppet av några år skett en mycket omfattande omorganisation av taxeringsarbetet i första instans. I samband med det har också skett en betydande förstärkning av de resurser som taxeringsorganisationen arbetar med. Att det vid en sådan omfattande omläggning tar en viss tid innan organisationen är fullt utbyggd, innan alla tjänster är inrättade och tillsatta och innan all personal är intrimmad på nya uppgifter, det tror jag ändå att vi får ha förståelse för. 1979 är det första intrimningsåret i den nya organisationen, och jag har anledning att tro att vi skall klara detta intrimningsår på ett bra sätt men att vi skall kunna gå in i 1980 med ännu bättre förutsättningar. Jag ser alltså inte skäl att just nu vidta några extra åtgärder. Jag tror att vi med tillförsikt kan se an 1980 års taxeringsarbete. Jag utgår också från att länsstyrelserna följer riksdagens intentioner.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det poängteras nu att förtroendemännen i länsstyrelserna har delegerat beslutanderätten. Det har de säkerligen gjort, men det skedde utan tvivel långt innan riksdagen gjorde det aktuella uttalandet, vilket enligt mitt sätt att se borde ha föranlett en omprövning av de gamla delegationsbestämmelserna. Den omprövningen har inte skett, och man kan fråga sig vem som bär ansvaret för det. Jag anser att skattechefen, med hänsyn till vad riksdagen uttalat, borde ha ansett det angeläget att underställa förtroendemannanämnden i länsstyrelsen den frågan för nytt ställningstagande till huruvida man även i fortsättningen skulle delegera beslutanderätten till landshövdingen eller inte. I övrigt skall jag inte utvidga min argumentation. Jag tar statsrådets uttalande som ett löfte om insatser för att så snabbt som möjligt förbättra läget.

Herr talman! Lars Ulander har i sin interpellation ställt följande fråga till mig: Är budgetoch ekonomiministern beredd att inom ramen för upphandlingsförordningen uppmana statliga verk och myndigheter att vid inköp av bensin inte endast ta hänsyn till priset utan att det avgörande skall vara att bensinen har den lägsta blyhalten som finns i marknaden? Under den senaste tiden har frågan om bly i bensin debatterats intensivt bland allmänheten och i massmedia. Ämnet har också behandlats flera gånger under detta riksmötes vårsession. Jag tänker då på frågorna av Olle Wästberg om övergång till blyfri bensin och av Pär Granstedt om användning av lågblybensin i statsförvaltningens bilar. Dessa bägge frågor besvarades så sent som under februari månad av jordbruksministern. Jag avser här inte att gå närmare in på regeringens allmänna inställning till bly i bensin utan får i denna del hänvisa till jordbruksministerns tidigare svar. Jag vill i stället mera i detalj gå in på de statliga myndigheternas upphandling av bensin och de regler som styr denna upphandling. en liten andel av det totala antalet fordon av detta slag i Sverige. Uppskattningsvis uppgår antalet statliga fordon i aktivt bruk till någre procent av det totala antalet, som f. n. kan beräknas till omkring tre miljoner. Den bensin som beredskapslagras är avsedd att användas för prioriterad trafik och transport under kristid. Detta lager omsätts och förnyas fortlöpande. Upphandling av bensin sker i enlighet med de allmänna riktlinjer som gäller för statlig upphandling. Dessa riktlinjer godkändes av riksdagen år 1973 . Den gällande upphandlingskungörelsen , som har utfärdats med stöd av dessa riktlinjer, föreskriver bl.a. att myndigheterna särskilt skall bevaka att kraven på kvalitet och prestanda inte ställs högre än vad som i varje särskilt fall behövs. Myndigheterna skall vid upphandling utnyttja förefintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Avsteg från dessa principer förutsätter regeringens särskilda medgivande. Enligt min uppfattning är det viktigt att värna om dessa upphandlingskungörelsens allmänna principer för att säkerställa effektivitet vid statlig upphandling. Dessa leder till att olika faktorer måste vägas mot varandra, att kostnader och behov måste prövas inför varje upphandlingsbeslut med sikte på vad som är mest ändamålsenligt i det enskilda upphandlingsfallet. Härigenom ökar möjligheterna att få bästa möjliga utbyte vid upphandlingen, vilket knappast torde bli fallet om man skulle föreskriva att en bestämd faktor alltid skall vara avgörande —- exempelvis att lägsta blyhaltiga bensin alltid skall upphandlas, oberoende av vilka andra faktorer som kan föreligga i ett aktuellt fall. Denna fråga bör också ses i ett vidare sammanhang. Regeringen arbetar, som jordbruksministern påpekade i februari, för att minska blyet — liksom andra farliga ämnen — i bensin genom att sänka de högsta tillåtna gränsvärdena vid försäljning av bensin på den svenska marknaden. Detta innebär ett val av generella medel för att åstadkomma förändringar i en önskad riktning inom detta område. Enligt min åsikt är detta en mer verkningsfull handlingsväg än ensidiga, isolerade åtgärder inom den statliga sektorn. Jag har redan lämnat vissa uppgifter om det statliga fordonsbeståndet. Det är uppenbart att miljöeffekterna av en övergång till lågblybensin för detta torde bli relativt liten. Vidare kan avsättningssvårigheter uppstå vid omsättning av beredskapslagren om bensinsorter skulle upphandlas, som sedan bara kan få begränsad användning med hänsyn till att fordonsparken ännu inte är anpassad till just dessa sorters bensin. Jag är följaktligen inte beredd att lämna de upphandlande myndigheterna någon särskild uppmaning i vad gäller inköp av bensin än den att följa den gällande upphandlingskungörelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetoch ekonomiministern för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att budgetoch ekonomiministern har svarat mycket klart. Det finns inget i svaret som gör att man behöver fundera över vad som är meningen. Så långt är allt gott och väl. Men litet förvånad är jag över budgetoch ekonomiministerns kategoriska nej till att ge de upphandlande myndigheterna uppmaningar på det sätt som framgår av min fråga. Det förhållandet att, som det heter i svaret, antalet statliga fordon i aktivt bruk bara uppgår till några procent av det totala antalet kan väl inte vara en anledning till att inte göra något. Att sedan, som budgetministern gör, redogöra för de riktlinjer som gäller för myndigheterna och använda det resonemanget som en motivering för att inte föreskriva lägsta blyhalt i bensinen är faktiskt enligt mitt sätt att se inte speciellt förnuftigt. Det sägs ju i svaret ”att myndigheterna särskilt skall bevaka att kraven på kvalitet och prestanda inte ställs högre än vad som i varje särskilt fall behövs. Myndigheterna skall vid upphandling utnyttja förefintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt.” Jag menar att nya fakta om farligheter i produkter naturligtvis också bör ge myndigheterna ett ansvar att så snart som möjligt ta bort de farligheterna, eller i varje fall begränsa dem på ett sätt som ligger inom möjligheternas ram för resp. myndighet. Att statsmakterna inte använder sina möjligheter att begränsa hälsorisker är nog för de flesta människor svårt att begripa. Speciellt mot bakgrund av att riksdagen har beslutat att bestämmelser om en lägre blyhalt skall införas fr.o.m. 1981 borde det väl ändå sägas, att om möjligheter finns att göra någonting tidigare, så är det ur samhällssynpunkt en nödvändig åtgärd. Vi har i dag bensinsorter med låg blyhalt som mycket väl kan användas i nästan samtliga bilar. Det är endast i extremfall som man inte kan använda dessa bensinsorter. Det kan inte vara budgetministern obekant att just frågan om bensinens negativa inverkan i tätorterna är under verkligt intensiv debatt och att människor känner osäkerhet och kräver att något skall göras. Budgetministern anför att ett val av generella medel för att åstadkomma förändringar i önskad riktning inom det här området är det som regeringen förespråkar. Det är bra, men det kommer inte förrän om ett par år, och fram till dess är det väl ändå rätt rimligt att man gör vad man kan. Och det ena behöver ju inte förskjuta det andra. Men budgetministern säger att det enligt hans åsikt är en mer verkningsfull handlingsväg att välja detta generella medel än att välja isolerade åtgärder inom den statliga sektorn. Ja, det är väl helt klart att det är, men under tiden skulle det ha varit nyttigt, inte minst som ett föredöme för andra, att begränsa miljöriskerna i trafiken. Men jag kan konstatera att intresset för att inom det möjligas ram begränsa de här miljöfarorna inte finns hos folkpartiet, och det är faktiskt en mycket viktig
Herr talman! Jag skall ge Lars Ulander en ännu viktigare upplysning, nämligen att den allmänna inriktningen — som jordbruksministern tidigare har sagt här i kammaren — är att så snart det någonsin är möjligt minska blyet liksom andra farliga ämnen i bensin genom att sänka de högsta tillåtna gränsvärdena. Det är det som är det centrala — att så snart det någonsin är möjligt nå fram till detta mål. Självfallet är det rimligt att göra vad man kan, och det har statliga myndigheter också möjligheter att göra, men det är också betydelsefullt att följa den upphandlingskungörelse som riksdagen har beslutat, och det innebär att vi inte skall låta en enda faktor alltid vara avgörande. Blyet är en faktor som skall vägas in bland andra när myndigheterna fattar sina inköpsbeslut. Vad jag alltså inte vill medverka till är att ge anvisningen att en enda faktor vid alla beslut skall vara den enda avgörande. Jag tror att myndigheterna är väl medvetna om den uppfattning och den allmänna inriktning som regering och riksdag har och att de alltså väger in detta bland andra faktorer när de fattar sina inköpsbeslut.
Herr talman! Ingemar Mundebo säger att det är viktigt att så snart som möjligt sänka gränsvärdena. Ja, visst är det viktigt. Men fram till dess att sänkningen sker är det väl också viktigt att man gör vad man kan för att begränsa blyutsläppet så mycket som möjligt. Vi vet att människor är oroliga för det här. Vi vet att det dagligen är viss aktivitet i Stockholm därför att man är rädd för sin miljö. Då är det väl ändå rätt rimligt att man inte gör som Ingemar Mundebo och bara säger att vi skall följa upphandlingskungörelsen.

Vi känner till skaderiskerna med blyet, och det borde då vara rimligt att också statsmakterna tar hänsyn till det här.
Herr talman! Jag vill ändå i första hand satsa på det som är mera verkningsfullt, nämligen generella insatser för att minska blyhalten.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har i en interpellation frågat statsministern om denne delar uppfattningen att riksdagsledamöterna bör ha rätt och möjlighet att direkt och samtidigt med massmedia få del av den fullständiga lydelsen av auktoriserade uttalanden från regeringen eller enskilda regeringsledamöter och vilka åtgärder statsministern i så fall är beredd att överväga. Interpellationen har överlämnats till mig. Det är självfallet att regeringens förslag till riksdagen — propositionerna — skall göras tillgängliga för riksdagens ledamöter snarast möjligt efter avlämnandet. Så sker också. Propositionerna har ofta ett betydande allmänt intresse. Det är därför väsentligt att massmedierna utan dröjsmål kan lämna korrekta uppgifter om innehållet i framför allt viktigare propositioner. Som regel kan detta tillgodoses genom att massmedierna får ta del av propositionen samtidigt med riksdagsledamöterna. I vissa fall — som budgetpropositionen — kan dock hänsynen till massmediernas arbetsvillkor motivera att förhandsinformation med publiceringsförbehåll går ut till massmedierna. Syftet är då att möjliggöra att allmänheten får en korrekt och lättfattlig information om ett omfattande material i så nära anslutning som möjligt till propositionens avlämnande till riksdagen. I andra fall kan det allmänna intresset i en fråga vara så stort att det är motiverat att regeringen, när den har tagit ställning, offentligt redovisar huvudinnehållet i sitt ställningstagande, även om ett visst propositionsarbete återstår. På så vis får allmänheten — och även den politiska oppositionen — en korrekt beskrivning av regeringens hållning i stället för att vara hänvisade till enbart spekulationer, som kan vara mer eller mindre välgrundade. Pressmeddelanden i sådana fall delges också partiernas riksdagskanslier. Det riksdagen har att ta ställning till är dock de propositioner som regeringen överlämnar och som innehåller regeringens fullständiga förslag. Att till riksdagens ledamöter formellt överlämna även uttalanden från regeringen eller dess enskilda ledamöter skulle kunna skapa oklarhet om den Jag vill tillägga att statsråd liksom riksdagsmän är politiker som i olika sammanhang -— intervjuer, anföranden, uppvaktningar, debatter m.m. — självfallet måste kunna redovisa sina politiska avsikter och ambitioner. Även riksdagsmän och riksdagspartier, som inte är representerade i regeringen, redovisar ibland offentligt politiska förslag som de först senare formellt väcker som motioner i riksdagen.